Herr talman! Jag vill bara ge en kort kommentar till de frågor som har ställts om den utredning om den politiska demokratin och förhållandet till medbestämmandelagen som riksdagen tidigare har diskuterat. Den dåvarande borgerliga majoriteten tog ställning för en sådan utredning. I det sammanhanget sades det också i riksdagsbeslutet att innan man gjorde något på den här punkten skulle man avvakta vad den nya arbetsrättskommittén, dens.k. NARK, sade i den här frågan, eftersom den också hade i uppdrag att göra bedömningar av frågor som rör förhållandet mellan medbestämmandet och den politiska demokratin. Som Lars Ulander sagt tidigare har den här utredningen avslutat sitt arbete, men betänkandet är inte färdigskrivet. Det kommer att överlämnas till regeringen först i nästa vecka.

Herr talman! Jag tackar Anna-Greta Leijon för upplysningen. Jag är också medveten om att man hade det tillägget i skrivningen att vi skulle avvakta 29 NARK. Den tidigare regeringen hade kanske en något annorlunda bedömning.

Men det speglar alltså mer den gamla minoritetens uppfattning att man här inte bör göra någonting. Skulle jag mot förmodan ha fel i min tolkning, så hoppas jag att man, när NARK äntligen har avlämnat sitt betänkande, tar itu med de här frågorna. Jag upprepar vad jag har sagt tidigare att det icke är tillfredsställande att regeringsmakten, oavsett vem som besitter den, urgröps genom en förhandlingsskyldighet som inte bara är besvärlig rent praktiskt utan även principiellt felaktig. Den innebär ett för stort inflytande för organisationer som står utanför de allmänna valens direkta påverkan. Detta är moderaternas principiella uppfattning. Eftersom Lars Ulander sitter som sakkunnig på det här området, vill jag till honom rikta frågan: På vilka områden bedömer Lars Ulander att förhandlingsskyldigheten har varit mindre ändamålsenlig?
Herr talman! När arbetsmarknadsministern nu tar till orda och säger att manistort sett skall avvakta arbetsrättskommitténs förslag, så tycker jag inte att det av svaret framgår vad det egentligen handlar om. Socialdemokraterna i utskottet började med att yrka bifall till de förslag som arbetsmarknadsministern i opposition redan hade biträtt. Det gällde förändringar i förtroendemannalagen, förbättringar av informationsskyldigheten, hur beslut i koncerner skall gå till, arbetsgivarens rättighet att dra av skadestånd, tvåhundrakronorsregeln och överläggningsskyldigheten vid olovliga konflikter. Står regeringen och arbetsmarknadsministern fast vid alla de här punkterna eller inte? Socialdemokraterna var ju i utskottet tvungna att yrka avslag på detta. Det är det man funderar över i dag. Är det bara en formsak, eller är det så att riksdagen inte får uttala någon vilja, enligt regeringens sätt att bedriva politik? Rent politiskt vore det naturligtvis riktigt att det som man drivit i sex år kunde komma fram i ett betänkande och att riksdagen kunde ställa sig bakom det. Men inte ens det sker. Då måste frågan inställa sig: Är det någon ändring på gång i regeringens politik? Jag menar att det finns oroande tecken på avancerade förändringar i den hållning som man har intagit tidigare, att man kommer att fördjupa det som jag kallar klassamarbetet och ytterligare ge sig och kanske släta ut de krav som man haft tidigare. Jag skulle gärna vilja ha klarhet i den frågan från arbetsmarknadsministerns sida.

Herr talman! Reformer på arbetslivets områden är viktiga reformer frågor m.m. eftersom de berör så stora medborgargrupper. En vidgad demokrati förutsätter också en fördjupning av demokratin i arbetslivet. Socialdemokraterna inledde i nära samarbete med löntagarorganisationerna under 1970-talets första del ett brett arbete i syfte att demokratisera arbetslivet. Utgångspunkten är och var arbetarrörelsens idéer om allas lika rätt att kunna påverka villkoren för det egna arbetet. De borgerliga regeringarnas uttalande att detta reformarbete skulle fortsätta har inte besannats. Arbetet har stannat upp under senare delen av 1970-talet. I vissa fall har det rört sig om direkta försämringar. Man behöver bara läsa igenom några av de borgerliga motioner som vi i dag har att behandla för att uppleva detta. Vi som kommer från fackligt håll har inga goda erfarenheter av de borgerliga partiernas agerande på arbetsrättens område. Genom valutslaget den 19 september har förutsättningarna i medbestämmandefrågor väsentligen förändrats. Den negativa attityd som de borgerliga partierna både i ord och handling har visat i dessa frågor har i dag inte samma bärkraft. I den socialdemokratiska regeringsdeklarationen sägs bl.a. att man skall återuppta reformarbetet på arbetsrättens område. Vi kan förvänta oss stora omställningar på den svenska arbetsmarknaden. Detta kommer att kräva insatser av oss alla. All kunskap och erfarenhet som arbetstagarna har genom sitt dagliga arbete måste vi tillvarata för att utveckla produktionsförhållanden, marknadsförutsättningar, nya och bättre produkter etc. Detsamma gäller också tjänsteproduktionen. En vidgad demokrati i arbetslivet är en förutsättning för att vi skall kunna tillvarata de anställdas resurser. Många av de lagar vi har på arbetsrättens område bygger på förutsättningen att de kompletteras med kollektivavtal. Samspelet mellan lagar och avtal har i vårt land haft en framskjuten plats. Under de borgerliga regeringsåren försämrades detta samspel märkbart i två avseenden. Dels minskade de privata arbetsgivarnas intresse för att avtalsvägen utvidga medbestämmanderätten för de anställda, dels skedde lagstiftningsarbete utan det nära samarbete med löntagarnas organisationer som varit fallet under det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Som jag nyss nämnde har den nya politiska situationen väsentligt förändrat förutsättningarna för ett fortsatt reformarbete på arbetsrättens område. Nya arbetsrättskommittén har avslutat sitt arbete. Vi har efter lång väntan fått ett avtal på den privata arbetsmarknaden genom det utvecklingsavtal som SAF-LO-PTK har utarbetat. Avtalet innebär att en del frågor som behandlats i motionerna nu har kunnat lösas avtalsvägen. Det gäller exempelvis koncernfrågor och arbetstagarkonsulter. Vidare ger avtalet reella möjligheter till information och inflytande i arbetet för den enskilde arbetstagaren. Avtalet innebär också att man bättre kan anpassa medbestämmandet till lokala förhållanden i företag och på olika arbetsplatser. Det blir framför allt lättare att organisera medbestämmandearbetet i mindre företag. Vidare ger avtalet möjligheter att utveckla arbetsorganisationen. Det betyder att man med utgångspunkt i lag och avtal kan ta upp frågor om hur den enskildes arbete skall utformas. Här kommer man också in på frågor om jämställdhet mellan män och kvinnor. En förbättrad arbetsorganisation, som utformas med hänsyn till de anställdas behov av god arbetsmiljö och ökat inflytande och ansvar, är också en viktig förutsättning för att skapa bättre effektivitet på alla nivåer i företagen. Undersökningar som har gjorts visar att stora grupper på arbetsmarknaden inom TCO och framför allt inom LO-området har mycket små möjligheter att påverka sin arbetssituation eller att ”lära sig nya saker”. Bland LO:s grupper saknar en tredjedel inflytande över planeringen av arbetet. Det gäller både män och kvinnor. Motsvarande andel för SACO:s grupper är endast 3 90. De uppgifter jag redovisar här finns att hämta i SCB:s undersökning om levnadsförhållanden. Möjligheterna att delta i utbildning på arbetstid är lika ojämnt fördelade. De som redan har en bra utbildning har lättare att få ytterligare utbildning under arbetstid. Över hälften, eller 53 96, av de högutbildade har deltagit i utbildning på arbetstid under de senaste tolv månaderna, mot endast 13 90 av de lågutbildade. Här kan man travestera en känd samhällsfilosof: ”De som är rika på utbildning blir allt rikare, medan de fattiga på utbildning blir allt fattigare.” I alltför hög grad har tekniktillämpning och produktionsprocesser utformats utan hänsyn till de arbetandes behov och förutsättningar. Säkerligen kan många utslagningar från arbetslivet undvikas, om vi får möjligheter att förändra arbetsplatserna. Förändringar i arbetsorganisationen genom att man exempelvis inför mer lagarbete, arbetsväxling och arbetsutvidgning är andra viktiga åtgärder. Hela den tekniska utveckling som möter oss under 1980-talet med robotisering och datorisering kommer att medföra stora omställningar, inte bara inom industrin utan på hela arbetsmarknaden. Omställningar av detta slag kommer att underlättas om de anställda kommer in på ett tidigt stadium, när alternativa möjligheter att möta förändringarna ännu finns och då utbildning till nya arbetsuppgifter kan ske parallellt med pågående förändringar. Det innebär också att man bättre kan tillvarata de anställdas resurser. Om lagen och avtalet är bra anpassade till varandra kommer det att underlätta införandet av ny teknik, som förbättrar vår produktion och därmed ökar vår konkurrenskraft. Medbestämmandefrågorna är också viktiga för att skapa jämställdhet Nr 43 mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. I jämställdhetsavtalet på den Onsdagen den privata arbetsmarknaden mellan LO, PTK och SAF åtar sig parterna att 8 december 1982 sträva efter lika villkor i anställning och utbildning, att genomföra en medveten personalpolitik när det gäller rekrytering, vidareutbildning m.m. Medbestämmandeoch att utforma arbetsorganisation och arbetsmiljö så att de inte hindrar frågor m.m. jämställdhet i arbetslivet. Sambandet mellan medbestämmande och jämställdhet i arbetslivet måste därför uppmärksammas i högre grad än hittills. Utvecklingsavtalet SAF-LO-PTK är ett första steg. Områden med frågor som ännu är olösta är bl.a. delar av personalpolitiken och förslagsverksamheten, men här är parterna överens om att vidareutveckla avtalet. LO och PTK har redan i en särskild anmärkning i avtalet klargjort att man avser att ta upp de personalpolitiska frågorna till förhandling. Av utskottets betänkande framgår att en särskild beredningsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet skall se över medbestämmandefrågorna. Jag tror att detta är nödvändigt av flera skäl. Dels har vi en ny politisk situation i landet efter valet, dels har den nya arbetsrättskommittén nyligen avslutat sitt arbete, dels har avtalet om medbestämmandefrågor på den privata arbetsmarknaden tillkommit under året. Behovet av en samordning framstår därmed som helt nödvändigt att tillgodose. Med dessa motiveringar vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Gustav Persson höll ju ett välformulerat anförande och lyfte nästan upp det till visionens höjder. Han talade om att det nu inleds något som kan liknas vid en ny epok. Efter valet, menar han, har det skett och kommer att ske väsentliga förändringar. Man frågar sig då vilka stora förändringar som pågår eller som ställs i utsikt. Det enda man uppfattade när man lyssnade på Gustav Persson var att den nya arbetsrättskommittén har avslutat sitt arbete och snart ämnar överlämna betänkandet till arbetsmarknadsministern och regeringen. Men detta kunde ju ha skett även med en annan regering. Vi behöver inte ha en socialdemokratisk regering för att en sex och ett halvt år gammal utredning skall lämna över sitt betänkande. Man får nästan intrycket att Gustav Persson skrev sitt fina anförande, innan vi hade nått fram till slutjustering i utskottet. Här vill ju folkpartiet, centerpartiet, moderata samlingspartiet och socialdemokraterna ena sig om att avstyrka just de socialdemokratiska motionerna. När Gustav Persson beskrev vad som hänt — reformer eller icke reformer under 1970-talet — visar det sig att hans redogörelse inte stämmer särskilt bra, eftersom uppräkningen i början av debatten vittnar om att det har varit ett kontinuerligt reformarbete under hela 1970-talet och att alla reformer verkligen inte har tillkommit på socialdemokratisk tillskyndan. Då det nu talas om ett återupptagande handlar det egentligen om ett fortsättande. 33 Sedan tycker jag att det hedrar alla socialdemokrater som talat i dag att de så bestämt tagit avstånd från den kommunistiska tanken att klasskampen skall trappas upp. Vad Sverige, och även andra länder, behöver för att få en demokratisk arbetsmarknad är utveckling av både lag och avtal. Då kan man nå fram till bättre samstämmighet och harmoni på arbetsmarknaden. Det gäller att hitta en balanspunkt. Flera av dagens inlägg är också av den arten att jag är förhoppningsfull.
Herr talman! Jag förstår att Elver Jonsson känner sig besvärad när jag säger att arbetet under den senare delen av 1970-talet har avstannat. Men jag tror faktiskt att det förhåller sig på det sättet. Min erfarenhet bygger på 20 års facklig verksamhet. Jag vet vilket samarbete som har funnits mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen på en rad områden, ett samarbete som i grunden har förändrat det här samhället. Men jag vet också hur kärvt det blev 1976, när vi skulle börja samarbeta med en borgerlig regering. Detta har, herr talman, varit utgångspunkten för mitt anförande.
Herr talman! Det är möjligt att Gustav Persson upplevde en kärvhet, men anledningen kan kanske vara den att Gustav Persson redan tidigare hade litet svårt att hålla isär de fackliga och de politiska ambitionerna. Det kan ju vara svårt, om man har två uppgifter, en facklig och en politisk. Kvar står emellertid att det rör sig om en aktiv reformperiod. När man nu gör ett sådant här avstamp, är det nästan makabert att det hela utmynnar i krav på ett avstyrki nde av de egna förslagen.

Herr talman! Just nu är det ett alldeles speciellt ettårsjubileum i Sundsvall, den kommun som jag själv kommer ifrån. I går var det nämligen exakt ett år sedan en bensinstation i Stöde i västra delen av kommunen blev blockerad av Transportarbetareförbundet. Sedan dess har den här bensinstationen inte fått en enda leverans av bensin. Blockaden gäller en bensinstationsinnehavare som varken har eller har haft anställd personal. Bensinstationen och kiosken sköts helt av honom och hans familj. Trots att han alltså inte har några anställda och alltså inte är arbetsgivare har han blockerats på grund av att han inte har tecknat kollektivavtal. Det var främst mot bakgrund av detta uppmärksammade fall som jag tillsammans med min dåvarande riksdagskollega och f.ö. ledamot av arbetsmarknadsutskottet, Margit Odelsparr, i januari väckte motionen 1080, där vi tar upp frågan om lagstiftning för att förhindra att stridsåtgärder vidtas mot enmanseller familjeföretagare, som ej har några anställda. Herr talman! Jag ämnar här bara ta upp det avsnitt i utskottsbetänkandet som berör blockader. Det råder inget som helst tvivel om att fackliga organisationer i vårt land fyller synnerligen viktiga uppgifter för att tillvarata sina medlemmars och Nr 43 gruppers direkta intressen. Likaså är de fackliga organisationerna en Onsdagen den förutsättning för ordnade förhållanden på arbetsmarknaden, bl.a. genom att 8 december 1982 avtal ingås och respekteras av parterna. Att arbetsmarknadens parter, när de inte kan komma överens vid förhandlingar, vidtar stridsåtgärder är allmänt accepterat. Men när, som i fallet med företagare utan anställd personal, stridsåtgärder — exempelvis blockader — vidtas mot dessa företagare utan att de är arbetsgivare, kan det ifrågasättas om stridsåtgärden kan anses acceptabel. Då och då förekommer det att facklig organisation hotar med stridsåtgärder mot sådana småföretagare. Åtskilliga företagare torde falla undan för kravet och teckna kollektivavtal trots att de inte har några anställda. De gör det för att inte drabbas av stridsåtgärder, exempelvis för att undgå blockad. Antalet egenföretagare utan några anställda är mycket stort i vårt land. En stor del av de ca 100 000 lantbrukarna tillhör denna grupp liksom många småföretagare inom handel, service, hantverk m.fl. branscher. Eftersom tendensen att vara beredd att vidta stridsåtgärder mot sådana företagare verkar vara i ökande, måste man fråga sig vilken utveckling vi har framför oss och om den kan anses acceptabel av samhället. Skall exempelvis alla lantbrukare utan anställda, och som vägrar teckna kollektivavtal, riskera att blockeras från leveranser av inköpt foder till djuren och andra förnödenheter samt hindras att avyttra sina produkter på grund av blockad? Hur skall samhället se på detta ur bl.a. djurhälsosynpunkt? Ser vi på företagare inom handel, service och hantverk som kan drabbas, finner vi att det i första hand är ett problem för dem själva och deras familjer. Men dessutom drabbas ju alla de som är beroende av dessa företagare. Om exempelvis den enda bensinstationen eller dagligvaruhandeln i en bygd blockeras, drabbas kunderna mycket hårt. Hur skall denna bygds människor vid en sådan blockad kunna ordna sin varuförsörjning utan oskäligt långa resor? Skall samhället acceptera denna utveckling? Blockader kan alltså leda till betydande praktiska och ekonomiska problem både för småföretagaren och för hans familj men också för hans kunder. Föreningsfriheten är grundlagsfäst i vårt land, och vi har väl utvecklade frioch rättigheter, som jag hoppas att det råder enighet i vårt land om att vi alla skall slå vakt om. Men friheten att vidta stridsåtgärder som de beskrivna måste vägas mot de nackdelar de medför för dem de drabbar direkt och indirekt. För de drabbade innebär stridsåtgärderna en begränsning av frioch rättigheterna. I vårt land saknas lagstiftning som begränsar rätten att gå till facklig strid mot småföretagare som ej är arbetsgivare och därför knappast kan betecknas som motpart. utskottsmajoriteten anför på s. 16 ”en betydande räckvidd och berör hävdvunna principer för konflikter på arbetsmarknaden”. Av denna anledning är utskottet inte berett att föreslå några initiativ utan avstyrker motionerna. Som framhållits här i debatten av tidigare talare är det ett svagt argument för avslag. Man borde tvärtom, enligt min uppfattning, vara beredd att med hänsyn till ändrade förhållanden och tendenser våga pröva om ändrade regler kan vara motiverade. I det särskilda yttrandet av Arne Fransson m. fl framhålls att blockader som tillgrips mot ensamföretagare framstår som en omotiverad stridsåtgärd och att man så till vida kan instämma i vad som anförs i motionerna. Jag noterar med tillfredsställelse detta uttalande. I reservation 10 av de moderata ledamöterna tas, utöver frågan om blockad av ensamföretagare, även upp frågan om blockad av företagare med oorganiserad personal. I den motion som jag står bakom tar vi endast upp frågan om blockad mot företagare utan anställda, alltså de som enligt vår mening knappast kan bedömas som arbetsgivare. Det är en prövning av lagregler mot stridsåtgärder riktade mot just dessa företagare som vi begär att riksdagen skall uttala sig för. Särskilt eftersom tendensen att använda stridsåtgärder, eller hot om åtgärder, mot egenföretagare synes vara ökande, får den hittillsvarande avsaknaden av lagstiftning på detta område enligt oss motionärer inte vara anledning till att samhället även i fortsättningen avstår från att pröva frågan om det är lämpligt att införa lagreglering så att blockader mot denna grupp av företagare förhindras. Herr talman!

Herr talman! Det är ju beklagligt att denna manifestation från centerpartiets sida inte kom till uttryck i utskottet när vi tog ställning till blockadrätten. Iså fall hade vi kanske kunnat få en större borgerlig samling omkring behovet av att utreda blockadrätten. De närvarande representanterna för centerpartiet som instämt i Martin Olssons anförande visar juattdeinser vilka problem blockaderna leder till, som de i dag genomförs. Ett krav för genomförande av facklig blockad borde rimligen vara att det föreligger ett väsentligt fackligt intresse. Jag beklagar att vi ännu inte har mött någon motsvarande insikt från folkpartiets sida. Folkpartiet är ändå det parti som anser sig slå vakt om grundläggande liberala principer. Men vi hoppas att kanske också folkpartiet Nr 43 så småningom kommer till insikt om hur väsentligt det är att frågan om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

Kraven på detta måste ställas högre än tidigare. Nu gäller det att genomföra läroplanen i praktiken. Varje barn skall ges de nödvändiga verktygen för att kunna fortsätta att bygga på sina kunskaper. Detta kräver mycket träning och ”plugg”. Det är viktigt att barnen får lära sig att det aldrig finns några genvägar till kunskaper. Men baskunskaper och basfärdigheter räcker inte i dag. Precis lika viktigt är att gå vidare och lära eleverna att söka mera kunskap på egen hand, att lösa problem och att bemästra dem i en förändrad situation. Morgondagens samhälle kräver människor som kan söka nya vägar, som kan ställa om sig och som kan tänka i nya banor. Eftersom nya kunskaper ständigt tillkommer inom alla områden krävs egen förmåga till eget kunskapsinhämtande hos alla människor och inom alla yrken. Betygen är f. n. nödvändiga som urvalsinstrument för vidare studier. Därför är folkpartiets ställning i betygsfrågan klar: Eleverna skall ha betyg i grundskolans årskurs 8 och 9 och i gymnasiet. Mot bakgrund av att socialdemokraterna i sitt partiprogram driver frågan att betygen skall avskaffas, och mot bakgrund av Lena Hjelm-Walléns uttalanden om detta de senaste åren, finns det goda skäl att misstro socialdemokraternas vilja att lyssna till den samlade opinionen från dem som berörs av besluten. Den nya läroplanen lägger en mycket stor vikt vid elevernas förberedelse för arbetslivet. Den praktiska yrkesorienteringen skall omfatta 6-10 veckor, vilket ställer stora krav på resurser. Särskilt svårt blir det naturligtvis i de delar av landet där man saknar en välutvecklad arbetsmarknad. En bra skola försöker ge sina elever så god utbildning och så bra miljö som möjligt. Man måste utnyttja alla tillgängliga resurser — både ekonomiska och personella. Utskottet tar upp frågan om fackliga skolinformatörer. Folkpartiet vill understryka att också föräldrarna är en ovärderlig tillgång när det gäller att skapa så breda kontaktytor som möjligt mot arbetslivet. Föräldrarna har kunskaper och erfarenheter från yrkeslivet som skolan med Lgr 80:s intentioner svårligen kan klara sig utan. Alla goda krafter bör utnyttjas och samverka till elevernas bästa. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än vad som framgår av utskottets hemställan, men jag ville ändå fästa kammarens uppmärksamhet på betydelsen av att också föräldrarnas insatser uppmärksammas.

Herr talman! Det finns en skolforskare här i Sverige som för ett par år sedan skrev att religionskunskap är ett av skolans impopuläraste ämnen. Han tror att det beror på ”det intellektuella snömos” som på många håll lever kvar ireligionsundervisningen. Det där har vi tagit upp i en motion i samband med den förra debatten kring grundskolan och dess läroplan. I den motionen framförde vi den uppfattningen att kristendomen och Bibeln måste få en större plats. Vi sade att det är beklagligt att kristendomen bara kommit in i ämnet religionskunskap, där den riskerar att försvinna. Om denne forskare har rätt, har alltså det enligt mångas mening betydelsefullaste ämnet på många håll kommit att behandlas så, att eleverna är okunniga om vad som är kristen tro när de lämnar grundskolan. Det är inget klander mot lärarna, men det är en hopplös situation. Eleverna har fått en vrångbild av det som är kristet. Skolforskaren påstår också detta. Man har alltså gett sken av att shömoset är faktisk kunskap. Vi sade i motionen att man i andra ämnen är mycket angelägen om att allt skall vara objektivt och riktigt framställt. Det går inte att beskriva fysiska förlopp eller kemiska processer på annat än ett riktigt sätt. Vi har i motionen menat att Bibeln, som är kristendomens codex ethicus och samhällets grundval, måste få bättre plats. Utskottet skrev den gången positivt, som man menade, om motionen. I år har utskottet på nytt betonat att man anser att Bibeln får sitt utrymme. Jag tillåter mig att betvivla det. Som ett gensvar på denna motion kom i mitten av fjolåret ett brev från Säo Paulo — jag hoppas jag uttalade det rätt — i Brasilien. Brevet är skrivet av en utlandssvensk som hade fått i sina händer en tidskrift för utlandssvenskar. ”För en tid sedan läste jag i Sverige-Nytt ——- om Er motion för att Bibeln skall tas med som läromedel i grundskolan. Dessa rader är för att ge er moraliskt stöd och uppmuntran i er kamp för kristendomens återinförande i Sverige. Tyvärr håller hela världen på att avkristnas, och resultatet ser vi runt omkring oss.” Så har han med en rad uttalanden av kända personer i världshistorien om Bibeln. Brevet slutar: ”Hela vår västerländska civilisation och kultur grundar sig på Bibeln och kristendomen. Vänliga hälsningar” — namn och adress. Ja, det var ju kuriosa. Det var intressant att höra. Men uttrycket ”kristendomens återinförande” hade jag ju inte använt. Jag har gått och funderat på detta. Jag tror att det är detta som vi måste inrikta oss på i Sverige. I motion 1364 i år är vi fyra moderater som har skrivit ungefär detta. Vi har försökt att se vad som var resultatet av katekesens avskaffande, och vi har försökt säga vad människorna i dag kanske tänker om att kristendomen borde få mer plats. Jag har också haft tillfredsställelsen att läsa Mårten Werners motion 1376 och Sven Johanssons motion 1792. De slår igen på samma spik. Det är bra att utskottet skriver att Bibeln bör komma till tals, men jag menar att den i praktiken inte gör det. Jag har här en liten trevlig skrift, som ledamöterna kan skaffa sig som historieundervisning. Den heter Universallärobok för den första folkskolan. Den är ett faksimil, tryckt av Almqvist & Wiksell. Boken trycktes första gången 1847. Jag skall läsa en tänkvärd sak som våra kära elever på den tiden satt och pluggade: Kom ihåg att allt arbete är lika aktningsvärt, lika nyttigt och nödvändigt. Du må arbeta för att skaffa dig kunskaper eller plöja jorden i ditt eget land, liksom dina fäder gjorde, eller segla över havet till främmande länder. Vidare finns här utdrag ur den kristna läran, det finns multiplikationstabeller, som man lär ha svårt med i dag, och det finns skönskrift. Det är en väldigt förtjusande liten bok. Nu är det här ingen lärobok som passar i år, på sätt och vis, men tänk om eleverna i dag lärde sig bara det som står i den här boken — det skulle vara ett ganska bra pensum. Då skulle man ha ett ganska bra underlag för fortsatta studier i andra ämnen. Kravet i vår motion är: Gör ämnet kristendom till objektiv undervisning. I klämmen hemställer vi att det skall kallas kristendomskunskap och att läroböckerna skall vara riktigare. Jag kan gärna använda den här brasilsvenskens formulering en gång till. Återinför kristendomen i Sverige! Det blir bättre politik, det blir bättre ekonomi, kommissionerna för bekämpning av ekonomisk brottslighet kan snart avvecklas, alkoholens härjningar minskar, fängelserna, som är överfulla nu, kommer att få gott om plats på lång sikt, narkotikan slår ut färre offer, vi får bra hem, färre aborter — vi talade om det förra veckan — och vi får harmoni i skolan. Det här kommer inte som genom ett trollslag, men i det långa loppet bör man återinföra kristendomen. En del detta är att se till att eleverna i svensk grundskola verkligen får lära känna Bibeln. Det är en fascinerande bok, en underbar bok. Inte minst språkligt är den viktig. Jag var i Uppsala på en skolförenings årsmöte för ett tag sedan. Det var en rad lärare där från olika nivåer, som påstod att svenska språket håller på att försvinna, att eleverna t.o.m. kommer till våra högskolor utan att kunna skriva en svensk uppsats. De har inte reda på synonymer till vissa ord. De förstår inte gammal svensk litteratur. De förstår inte Bibelns bilder. De förstår inte andra bilder. Detta är en utveckling som vi alla är ansvariga för — jag står inte här och kastar sten på någon. Detta är någonting som gör att vi alla i dag borde fundera på att återinföra kristendomen och kristendomsämnet. Herr talman! Jag kommer att fortsätta att motionera om detta. Förmodligen får jag välvilliga skrivningar. Men förr eller senare måste det bli en ändring.

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande 1982 81 och 1981/82. I ett antal av dessa motioner, däribland flera väckta av företrädare för moderata samlingspartiet, behandlas behovet av förbättrad lärlingsutbildning och en skolanknuten hantverksutbildning. Inom moderata samlingspartiet hävdar vi att gymnasieskolans utbildningssystem måste vara så flexibelt att alla ungdomars behov av utbildning kan tillgodoses. Vi finner därför dessa motioner mycket viktiga. Huvuddelen av utbildningen måste givetvis vara förlagd till den reguljära gymnasieskolan, men därutöver måste det finnas tillräckliga möjligheter till inbyggd utbildning, företagsutbildning, lärlingsutbildning och varvning av arbete och kortare kurser. De yrkesinriktade utbildningarna bör i stor utsträckning organiseras i samarbete med arbetslivet för att garantera att utbildningen anpassas till arbetslivets aktuella krav. En gymnasial yrkesutbildning med de praktiska momenten förlagda till företag, liksom inbyggd företagsutbildning och lärlingsutbildning, innebär, fru talman, en smidig övergång från utbildning till förvärvsliv förutom att den också ger en god yrkeskompetens. Näringslivet måste därför stimuleras att engagera sig i en sådan utbildning i ökad utsträckning. Inom en rad mindre branscher råder i dag brist på utbildad arbetskraft samtidigt som många ungdomar efterfrågar utbildning som är direkt inriktad på dessa branscher; De svårigheter som visat sig att i tillräcklig utsträckning anordna gymnasieutbildning i samverkan med näringslivet kan hänga ihop med att bidragen — trots de betydande höjningar som skett under trepartiregeringarnas tid — alltjämt är små. Men det stora problemet är dock, som vi ser det, vilken arbetsrättslig ställning som elever i olika utbildningsformer har. Genom beslutet hösten 1981 om provanställning upp till sex månader kan problemen till viss del lösas. Moderata samlingspartiet finner det ytterst angeläget att situationen inte på nytt försämras, utan att de arbetsrättsliga omständigheterna i detta sammanhang tillfredsställande klarläggs. De speciella svårigheter som föreligger med lärlingsutbildning hos hantverkare, som driver enmansföretag, tror vi till en del bör kunna undanröjas genom att en tvåårig hantverkslinje inrättas inom gymnasieskolans ram. Den yrkesspecifika delen av utbildningen skall då ske hos en hantverksmästare eller på ett mindre företag. Utskottet har utförligt behandlat berörda motioner och finner, med hänsyn till att bl.a. omfattande försöksverksamhet pågår, att motionerna bör avstyrkas. Vi accepterar utskottets skrivning i dessa delar men avser att — när försöksverksamheten har utvärderats — på nytt aktualisera frågan om så skulle behövas. Slutligen, fru talman, bara några ord om motionerna 1980 82:587 som båda berör utbildning av fastighetsförvaltare på gymnasieoch högskolenivå. Larz Johansson kommer senare att beröra dessa, varför jag här nöjer mig med att visa på att det redan i dag finns möjligheter för berörda branschorganisationer att hos skolöverstyrelsen aktualisera sådana utbildningar som de bedömer som angelägna, varför motionerna bör avstyrkas. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 5 i alla delar utom mom. 7, där jag yrkar bifall till reservation 2, som är fogad till betänkandet.

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande 5 behandlas mycket utförligt de utbildningar inom fastighetsförvaltningens område som motionerna 1980 82:587 efterlyser. Utskottet redovisar att det finns utbildningar på både gymnasieoch högskolenivå. I gymnasieskolan finns en tvåårig grundutbildning vars omfattning ökar år från år och nu omfattar ca 1200 elever. Intresset för utbildningen är stort. Det finns många sökande, och det finns goda förutsättningar att utöka till planerade 2 000 årselevplatser. Därutöver finns en tvåårig specialkurs i fastighetsskötsel. Även inom KOMVUX finns en särskild yrkesinriktad utbildning med en läroplan som har initierats av arbetsmarknadens parter. Också inom högskolan är det väl sörjt för olika utbildningsvägar, och så sent som innevarande höst startade en ny linje, driftingenjörslinjen, med inriktning på fastighetsteknik och fastighetsförvaltning. Därutöver finns ett antal kurser med inriktning på det aktuella området. Motionen 1714 har varit föremål för remissbehandling, och de båda berörda myndigheterna — skolöverstyrelsen och UHÄ — menar att området f. n. är väl tillgodosett, att det inte krävs några nya utredningar och att man i varje fall först bör dra nytta av de erfarenheter som under de närmaste åren står att vinna av befintliga utbildningar. Dessutom är det fullt möjligt för branschorganisationerna att, i de fall det visar sig påkallat, aktualisera nya utbildningsbehov hos den centrala myndigheten. Av det jag nu har sagt och av den fylliga redovisning som utskottet har gjort torde det framgå med önskvärd tydlighet att majoritetens tillkännagivande med anledning av motionerna är en klar överloppsgärning som inte torde kunna förklaras med annat än att den är ett uttryck för kollegial vänlighet. Fru talman! Jag ber att få yrka avslag på motionerna 1714 och 587 samt bifall till reservation 2. I övrigt, med undantag av mom. 7, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Vi har nyss avslutat den debatt som vi förra veckan med anledning av utbildningsutskottets betänkande 4 påbörjade om läroplanen för grundskolan. Det jag har att anföra om läroplanen för gymnasieskolan vore i stort sett en upprepning av vad jag då sade om läroplanen för grundskolan. Jag hänvisar alltså i första hand till den debatten, och jag skall fatta mig mycket kort. Vad vi då framhöll var att skolan, vare sig grundeller gymnasieskolan, inte får vara en förvaringsplats för människor som inte kan få ett jobb. Inte heller får skolan vara en avpolitiserad del av vårt samhälle, utan skolans liv och verksamhet måste vara en bild av den svenska folkmajoriteten och av vad den demonstrerar för principer för bildning och uppfostran samt när det gäller tradition. Vi har i dag i Sveriges riksdag en klar majoritet av en samlad arbetarrörelse. Vi tycker från vpk:s sida att det vore naturligt att detta också avspeglas i skolans liv och verksamhetsformer. Våra elever måste få en chans att känna igen sig i undervisningen. Det gäller beskrivningar både bakåt och framåt i tiden. En skola värd namnet måste helt enkelt ta fasta på arbetarrörelsens demokratiska principer för bildning och uppfostran samt i fråga om tradition. Jag vill, fru talman, med dessa få ord yrka bifall till reservation 1 i utbildningsutskottets betänkande 5.

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande 5 behandlas 23 motioner väckta under den allmänna motionstiden vid riksmötena 1980 82. Utskottet föreslår att 21 av dem avslås. När det gäller de övriga två vill utskottet ge regeringen till känna vad man har anfört. Till betänkandet finns fogat två reservationer, en från vpk och en från de borgerliga samfällt. Dessutom har moderaterna avgivit två särskilda yttranden. Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Vpk-kravet i reservation 1 att man nu skall ge riktlinjer för ett arbete med en läroplan för gymnasieskolan avvisar utskottet med den välkända motiveringen att den stora gymnasieutredningen just nu har remissbehandlats. En förändring av gymnasiets läroplan bör helt naturligt ske i anslutning till de förslag som gymnasieutredningen kommer att medföra. Därför avstyrks vpk-kravet. Utskottets ställningstagande rörande utbildningar på gymnasieoch högskolenivå för fastighetsförvaltare m.fl. har resulterat i en gemensam borgerlig reservation. Utskottet grundar sitt ställningstagande på den centrala roll förvaltningen av fastigheter intar såväl i samhällsekonomin som i enskilda människors vardag. Låt mig belysa området med några siffror. Det svenska bostadsbeståndet uppgår till ca 3,5 miljoner bostäder, varav 2 miljoner är upplåtna med bostadseller hyresrätt. Resten är småhus som bebos av ägarna. De ägda småhusen förvaltas av de boende själva, medan bostadsrätterna och hyresfastigheterna i huvudsak förvaltas i en yrkesmässigt bedriven verksamhet. Bostadsrätternas och hyresfastigheternas marknadsvärde 1980 översteg 200 miljarder kronor. De årliga driftoch underhållskostnaderna kunde vid det tillfället uppskattas till närmare 10 miljarder kronor. Enbart det kommunala fastighetsbeståndet uppskattades ha ett återanskaffningsvärde av 100 miljarder kronor. Driftoch underhållskostnaderna uppgick 1976 till drygt 3 miljarder kronor för dessa fastigheter. De förvaltade objekten innehåller naturligtvis mer än bara bostäder. Det är byggnader också för andra ändamål, exempelvis skolor, sjukhus, barnstugor, kontorshus, butiker, verkstäder och andra typer av industrilokaler. Det säger sig självt att det har stor betydelse för folkhushållet hur detta fastighetskapital sköts och hur driftsoch underhållsverksamheten ombesörjs. Felaktig skötsel innebär risk för kapitalförstöring för miljardbelopp. Effektivitetsförluster i driftorganisationen på några få procent betyder genast hundratals miljoner kronor i ren förlust. Fastighetsförvaltningen är viktig inte bara för ekonomin. Förvaltningen har en avgörande betydelse för den fysiska och sociala miljön. Kvaliteten på skötseln och underhållet påverkar trivseln och välbefinnandet i våra bostadsområden. Detta är en av många komponenter som kan påverka flyttningsbenägenhet och segregationstendenser. Förvaltningens organisation avgör, tillsammans med upplåtelseformen, i vilken utsträckning de boende har inflytande över och delaktighet i utformningen och vården av sin boendemiljö. Vi vet också att vi just nu är mitt uppe i en process som syftar till att öka de boendes inflytande i sina områden. Självfallet ställer också en sådan utveckling nya krav på dem som arbetar inom förvaltningen på olika nivåer. Jämför man de här tunga uppgifterna med det utbildningsutbud som finns, är utskottet böjt att hålla med motionärerna om att detta är ett område som inte är tillgodosett i önskvärd utsträckning. Utskottet vill dock inte gå så långt som att begära att en särskild utredning tillsätts. Vi nöjer oss med att föreslå att riksdagen påpekar vikten av att detta område bevakas från departementets sida. Vi hemställer alltså att utskottets text tillsammans med motionerna ges regeringen till känna. Det är klart att man kan, som Larz Johansson gjorde i sitt tidigare inlägg, bortse från de realiteter som jag har pekat på och tala om att ett tillkännagivande till regeringen är en överloppsgärning. Men studerar man de läroplaner som finns på området och de remissyttranden som avgivits i anledning av motionerna, kommer man ganska tydligt att se att de utbildningar som vi i dag har är av övervägande teknisk art. Både UHÄ och SÖ säger att så ligger det till och att det vore önskvärt med större inslag av sociala och ekonomiska moment i utbildningen. Talet om överloppsgärning framstår antagligen som något underligt för de stora och mycket betydelsefulla företag och organisationer som har yttrat sig över motionerna och i stort sett haft samma uppfattning som SÖ och UHÄ, nämligen att det är den tekniska utbildningen som i dag är tillgodosedd och icke de andra aspekterna. De har sagt att motionerna är vällovliga och instämt i deras syfte. Mot bakgrund av dessa rapporter från fältet från dem som praktiskt arbetar med frågorna har det varit lätt för utskottets majoritet att ta ställning och ställa sig bakom motionerna. Att kalla det för en överloppsgärning är väl snarast att underkänna de fåtaliga sakargument man kan ha för sin egen ståndpunkt. Jag vill också betona att även om de utbildningar som i dag finns inom sektorn, exempelvis den framgångsrika Du-linjen på gymnasiet, har en i huvudsak teknisk inriktning, skall vårt initiativ inte på något sätt ses som en kritik mot den utbildningen. Den är värdefull, den fungerar bra och den får fler sökande till sig. Men vår argumentering är ju den att utbildningen behöver kompletteras med andra utbildningar inom området som främst har sin utgångspunkt i ekonomiska och sociala aspekter på fastighetsförvaltningen. Mot den bakgrunden, fru talman, vill jag återigen i denna del yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation 2. I ett särskilt yttrande tar moderaterna upp lärlingsutbildningen. På våren 1980 beslöt riksdagen om försöksverksamhet med sådan utbildning. Försöksperioden sträcker sig fram till den 1 juli 1983. SÖ skall senast den 1 september 1983 redovisa erfarenheterna. Med hänvisning till detta och den aktuella gymnasieutredningen avstyrks samtliga motioner av ett enhälligt utskott. Moderaternas särskilda yttrande får väl ses som ett uttryck för den starka tro som de tycks ha på denna utbildningsform. Vi andra, som också kan se positiva inslag i verksamheten, föredrar att avvakta utvärderingen innan vi gör vårt definitiva ställningstagande.
Fru talman! När det gäller vårt krav på en ny läroplan hänvisar Göran Persson till gymnasieutredningen. Vi vet att gymnasieutredningen inte har tagit fasta på det som vi har tagit upp i vår motion, nämligen en demokratisering av skolan och en skola i folkflertalets, dvs. arbetarklassens, intresse. Därför tycker vi inte att dess betänkande kan ligga till grund för en proposition. Jag vill passa på tillfället att fråga Göran Persson: Kommer gymnasieutredningens betänkande trots all den kritik som har riktats mot det att föranleda en proposition till riksdagen?

Fru talman! I motion 1981/82:421 med Birgitta Rydle som första namn, vilken väcktes under den allmänna motionstiden, yrkas av ett antal moderata ledamöter att försvarsoch säkerhetspolitik skall ingå i samhällskunskapslärarnas grundutbildning. Frågor om fred, försvar och säkerhetspolitik ingår i läroplanerna såväl för grundskolan som för gymnasieskolan. Men vi moderater tycker att det är viktigt att samhällskunskapslärarna har tillräckliga kunskaper inom dessa områden för att undervisningen skall bli meningsfull. Många lärare anser själva att deras kunskaper är bristfälliga. Det bevisas bl.a. av ett referat i Lärartidningen nr 27 1982 inför SL-kongressen. Jag citerar: ”Det är inte lätt att undervisa om de här frågorna, som många elever tycker är alltför abstrakta. Vi lärare har för lite kunskaper och det finns inga bra läromedel att bygga på.” Utskottets majoritet förutsätter i betänkandet att fredsoch försvarsfrågor bereds plats i lärarutbildningen av dem som har ansvaret för lärarutbildningens innehåll och avstyrker därmed motionen. Vi moderater anser att riksdagen bör betona att dessa för vår demokrati så viktiga frågor finns med, och vi vill ha ett uttalande från riksdagen om detta. Vi vill vidare ha ett uttalande om att UHÄ vid översyn av utbildningsplanerna bör ta hänsyn till att lärarna ej har tillräckliga kunskaper i fredsoch säkerhetspolitik. Vårt yrkande återfinns i reservation 2, och jag vill härmed yrka bifall till reservationen. I en annan motion, 1981/82:1000, som också behandlas i detta betänkande påpekar vi det stora behov av och intresse för utbildning av montessorilärare som finns i Sverige. Av utskottstexten framgår att initiativ har tagits för att tillgodose behoven. Vi har därför inskränkt oss till att i ett särskilt yttrande påpeka hur viktigt det är att det i det svenska skolväsendet ges möjlighet att använda alternativ pegagogik. Detta stämmer väl överens med grundtankarna i den nuvarande läroplanen och med grundtankarna i montessoripedagogiken.

Fru talman! Vi från vpk:s sida instämmer i utskottets skrivning när det gäller utbildningsutskottets betänkande 6 om grundläggande högskoleutbildning m.m. utom på en punkt, förskolläraroch fritidspedagogutbildningen. Det är väl känt att vi från vpk:s sida kämpat inte bara för fler dagoch fritidshem utan även ställt höga krav när det gäller kvaliteten. Vi har sagt tidigare och vi säger det i vår reservation och i vår motion att det inte finns några skäl till att ha mer än en personalgrupp inom barnomsorgen. Vi tycker att de barnskötare och de som nu är obehöriga och som i dag jobbar på dagis och fritids skall erbjudas utbildning till förskollärarutbildning med lön under utbildningstiden. Utskottet yrkar avslag på vår motion när det gäller att förbättra kvaliteten, att förlänga utbildningen och att ge barnskötare och obehöriga utbildning. Utskottet hänvisar till att det är bra som det är i dag, men det tycker inte vi. Vi har framställt detta förslag utifrån vår övertygelse att barnomsorgsverksamhet är en bra investering för framtiden. Detta gäller självfallet bara en barnomsorg där kvaliteten sätts i första rummet, dvs. med minskat antal barn i grupperna, en ökad personaltäthet och en enhetlig utbildning för personalen. Här har vi stöd i vad socialstyrelsen så sent som i maj skrev till regeringen om en gemensam utbildning för personal i barngruppsarbete. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 i utbildningsutskottets betänkande 6.

Fru talman! Jag skall fatta mig ganska kort och göra några kommentarer till det som har sagts från vpkoch moderathåll. Det är riktigt att vpk önskar tre ting. De vill ha en gemensam utbildning för barnskötare och förskollärare, en förlängd utbildning för förskollärare och fritidspedagoger till fyra år, och de har krav på bibehållen lön under utbildningen. Jag tar det sista först. Jag vill konstatera att det är en avtalsfråga, och den bör inte bli föremål för behandling här. I varje fall är det inte någon fråga för utbildningsutskottet. Ett par ord om gemensam utbildning för barnskötare och förskollärare. Vi vet att det var en reform av förskollärarutbildningen som startade den 1 juli 1978, och den har varit i kraft under fyra läsår. Man kan ju alltid diskutera hur snabbt sådana här översyner och revideringar skall göras av utbildningar. I det här fallet pågår det en översyn som redovisats i utskottsbetänkandet. Socialstyrelsen håller på att arbeta med mål och innehåll när det gäller barnomsorgen, och detta finns redovisat i den rapport som vpk åberopar i sin reservation och som Eva Hjelmström talade om alldeles nyss. Det arbetet gäller hur man skall få fram arbetsplaner för det första för förskolan och för det andra för fritidshemmen. Parallellt med socialstyrelsen arbetar UHÄ för sin del med en översyn av alla utbildningsplaner. Det sägs att UHÄ har målsättningen att man skall försöka vara klar med det arbetet i slutet av 1983. Praxis är att man avvaktar utredningar, och det tycker utskottet att vi skall göra också här. Det är nämligen bra om socialstyrelsen först får fram mål och innehåll i barnomsorgen och UHÄ sedan kan göra utbildningsplaner som passar till detta. Ofta kommer annars kritik mot att man på utbildningssidan gör utbildningsplaner som inte passar för den verksamhet som utbildningen gäller. Därför tycker jag att vi skall hålla oss till den här ordningen. Det kommer förmodligen att bli ett samråd mellan socialstyrelsen och UHÄ på den här punkten. Sedan vill jag säga att det inte står i utskottsbetänkandet att vi är nöjda med tillståndet som det är, utan vi hänvisar tvärtom till att det pågår ett arbete i socialstyrelsen med just detta. Den sista punkten som vpk tar upp gäller en förlängning av utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger från två och ett halvt år till fyra år. Man kan naturligtvis alltid diskutera att förlänga en utbildning, och man kan också hävda att människorna med en längre utbildning blir bättre skickade i sitt yrke. Men som så ofta är det en kostnadsfråga. Vi kan räkna mycket grovt på det här fallet och säga att det tas in ca 4 000 på förskolarlärarlinjen och drygt 1 000 på fritidspedagoglinjen. Då rör det sig alltså om en volym på ca 5 000 personer. Om man då räknar med en årsstudiekostnad på 15 000 kr. — jag tror att det är mycket lågt räknat — och säger att utbildningen skall ökas med ett år, även om det egentligen handlar om ett och ett halvt år, kommer man upp i en kostnad på 75 milj.kr. eller mera. Det är en summa som vi inte har till vårt förfogande. Och dessutom kan man lägga till en förlängning av barnskötarnas utbildning. Av dem som tasini gymnasieskolan på vårdlinjen är det ungefär 1 800 som går på den här grenen för barnoch ungdomsvård. Det gör att volymen och kostnaden kan bli ännu större. Och vi har alltså inte resurser till detta f. n. Den moderata reservationen gäller att samhällskunskapslärarna skall ha tillräckliga kunskaper i försvarsoch säkerhetspolitik. Man kan naturligtvis hålla med om att det är bra om de får bättre kunskaper på detta område, såväl som på alla andra. Men när det gäller att öka på inom något område måste man — om man inte vill förlänga utbildningen — minska inom något annat område. Och moderaterna anvisar inte vad man skall minska på. Det är som vanligt: när man kräver ökning säger man inte var någonstans det skall ske en minskning, och det är ju synd. Dessutom kan man faktiskt säga att det finns anledning att knyta an till försvarsoch säkerhetspolitiken även under andra huvudmoment än dem som moderaterna tagit upp. Med lika stor rätt och med samma motivering skulle man kunna kräva att dessa moment inom geografi, historia och religionskunskap skulle utökas i lärarutbildningen. Och de samlade kraven skulle då leda till en förlängning av utbildningen — om man inte vill ta bort någonting annat — vilket i sin tur skulle leda till en ökning av kostnaderna. Moderaterna är ju försiktiga med ökning av kostnader för staten, och de borde då kanske fundera över detta också här. Jag kan också säga att när en lärare under en förberedelse för sin undervisning upptäcker brister hos sig själv kan han eller hon väl ta reda på mer och läsa in vad man inte kan. Fortbildning i det vardagliga arbetet är en bra metod även på detta område. Rune Rydén sade att lärarna själva har sagt att bristen på läromedel är ett stort krux. Möjligen kan det vara så, men då borde väl detta egentligen leda till att man sätter in resurserna på att förbättra läromedlen på det här området, i stället för att utöka tiden. Jag kan slutligen säga att metoden med att fortbilda sig själv när man under lektionsförberedelse stöter på sådant som man inte tidigare kan tillräckligt, är en ganska bra och naturlig metod för att förkovra sig. Den vägen måste gå att använda även när det gäller lärare — många andra yrkesutövare får använda den. Och jag tror att den kan vara väl så bra som detta att förlänga utbildningen. Med dessa ord, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Lars Gustafsson sade beträffande vårt krav på förlängning av utbildningen för förskollärare och barnskötare att detta skulle vara en kostnadsfråga. Vi anser emellertid att den här verksamheten är så angelägen och att barnen är så viktiga att det måste få kosta. Som jag framhöll tidigare vore en satsning på detta enligt vår mening en investering för framtiden. Lars Gustafsson medger att han inte är nöjd med nuvarande ordning. Som väl alla känner till sker nu en översyn, och det är naturligtvis bra. Vi behöver en uppstramning av verksamheten, och vi behöver klara formuleringar när det gäller barnomsorgens mål och innehåll som kopplas till en kommande läroplan. Får jag tolka Lars Gustafsson så, att en förändring kommer till stånd bl.a. när det gäller en gemensam utbildning? Nuvarande ordning är inte bra.
Fru talman! Lars Gustafsson sade att samhällskunskapslärarna kan lita till fortbildning. Det tycker jag att man skall göra i det här sammanhanget, men jag anser inte att detta räcker. Man behöver ta in försvarsoch säkerhetspolitik i utbildningsplanerna för lärarna, så att man är säker på att den övervägande delen av lärarkadern har tillräckliga kunskaper i ämnet för att på ett tillfredsställande sätt kunna undervisa i det. Som jag framhöll genom det citat jag refererade till tycker lärarna att de har otillräckliga kunskaper och, vilket också Lars Gustafsson berörde, att det inte finns tillräckligt bra läromedel att bygga på. Lärarna försätts härigenom i en ganska svår situation, som gör att de kanske inte fullt ut kan fullfölja läroplanens intentioner, utan låter ämnet stå åt sidan för en del andra. Det är inte så som Lars Gustafsson påstår att vårt förslag innebär att det blir konflikt mellan försvarsoch säkerhetspolitiken och något annat ämne. Försvarsoch säkerhetspolitik skall enligt läroplanen ingå i undervisningen, och därför behöver jag enligt min uppfattning inte ta upp någon diskussion om kostnader. Detta leder alltså inte till ökade kostnader. Vår uppfattning är att ämnet bör tas in i utbildningsplanerna för lärarna och att UHÄ i samband med översynen av dessa bör få uppdraget att utarbeta dem så att undervisning i försvarsoch säkerhetspolitik på ett tillfredsställande sätt kan meddelas lärarna för att de sedan skall kunna föra ut dessa kunskaper till eleverna.
Fru talman! Eva Hjelmström säger att vi inte är nöjda, men jag konstaterade bara att utskottet inte talar om huruvida man är nöjd eller inte. Utskottet tar inte upp den frågan, men eftersom vi i utskottsbetänkandet talar om att det pågår en översyn, kan detta kanske ses som en fingervisning i det här sammanhanget. Eva Hjelmström sade också att de här utbildningarna är så viktiga att man är beredd att acceptera att det blir ökade kostnader. Också från vårt håll tycker vi att det är viktiga utbildningar, och som jag sade kan man alltid diskutera hur långa de skall vara. Det är mycket möjligt att det till en viss gräns finns ett samband mellan utbildningarnas längd och kvaliteten man får på människor i olika yrken. Var den gränsen går kan jag inte säga exakt, men det som i dagens läge är avgörande är inte den frågan, utan det är kostnadsfrågan. Man får, som jag också sade tidigare, följa en viss ordning och först avvakta vad socialstyrelsen kommer fram till i sin översyn. Sedan får UHÄ på utbildningssidan dra konsekvenserna av vad socialstyrelsen redovisar och förändra utbildningsplanerna, så att de anpassas till den verksamhet som bedrivs inom förskolan. En förändring som innebär att man förlänger utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger är vi inte beredda att göra i dag. Vi anser att det för stunden kostar för mycket. Sedan helt kort till Rune Rydén. Han påstod själv att lärarna har sagt att det på det här området inte finns särskilt bra läromedel. Då menar jag att man i stället får se på läromedelssidan och undersöka om man kan få fram bättre läromedel för det här ämnesområdet. Rune Rydén säger att det inte är någon konflikt med andra ämnen. Det är klart att det inte behöver vara det, men det blir trots allt en konflikt med tiden. Skall man lägga in nya moment, blir det alltid en konflikt med tiden. Vill man inte lösa den konflikten så, att man minskar någon annanstans utan bara ökar på, blir det totalt en ökning av tiden, vilket medför större kostnader. Det sambandet kan man inte springa ifrån, vilket jag också påpekat i mitt första anförande.
Fru talman! Lars Gustafsson sade att det inte finns några läromedel och att man alltså bör undersöka den sidan och se till att det kommer fram adekvata läromedel som lärarna kan använda för att undervisa i fredsoch säkerhetspolitik. Jag delar denna uppfattning, men på moderat håll tycker vi inte att detta är tillräckligt. Lärarna måste också, enligt vår åsikt, få tillräckligt goda kunskaper för att med hjälp av nya goda läromedel på ett tillfredsställande sätt kunna ge eleverna undervisning i de här frågorna som vi på moderat håll anser vara så viktiga att vi är villiga att prioritera dem, tillsammans med annat, inom ämnet samhällskunskap.
Fru talman! Det var inte jag som påstod att det inte finns några bra läromedel på detta område, utan det var Rune Rydén som sade att lärare själva framhållit detta. Själv har jag ingen kunskap om läromedelssituationen på det här området, men eftersom Rune Rydén åberopade lärare som sagt att läromedlen är dåliga, drog jag slutsatsen att det är bäst att korrigera på läromedelssidan — om det är där skon klämmer.

Fru talman! I det betänkande som vi just nu behandlar tas det ju upp en lång rad motionsyrkanden på olika områden när det gäller den högre utbildningen. Det är bara att konstatera att många av förslagen vart för sig är mycket bra. Många förnuftiga synpunkter förs fram motionsvägen. Men vi har en etablerad arbetsfördelning, där UHÄ gör utbildningsplaner och där linjenämnderna gör lokala planer och kursplaner. I praktiken är det naturligtvis ogörligt att tänka sig att riksdagen skulle träda i UHÄ:s och linjenämndernas ställe och börja lägga sig i hur de här lokala planerna och kursplanerna skall se ut och föra in den ena pusselbiten här och den andra där. Vi har inte möjlighet här att skaffa oss den detaljkunskap om verksamheten ute på de enskilda högskolorna som är nödvändig för att kunna göra ett sådant arbete. När man ser litet närmare på innehållet i de lokala planerna och i kursplanerna, visar det sig också ofta att en hel del motionsyrkanden faktiskt är mer eller mindre tillgodosedda. Det är bara det att motionären inte har haft möjlighet att tränga in så djupt i planverksamheten att detta har upptäckts. Därför har vi genomgående sagt oss att vi inte kan begära att riksdagen skall ta ställning till de olika detaljerna när det gäller den högre utbildningen, utan riksdagen måste inskränka sig till att dra upp de allmänna riktlinjerna. I det föreliggande betänkandet behandlas också en principiellt viktig centerpartistisk motion, nr 1814, av Christina Rogestam m.fl. I motionen tas det upp en hel del allmänna principer om grundskoleutbildningen. Ett huvudsyfte med motionen är att bl.a. skapa förutsättningar för en minskning av stadiegränsernas betydelse i grundskolan. Det som behandlas i det här betänkandet är yrkanden beträffande lärarutbildningen som måste bli konsekvenserna av ett sådant synsätt. Vi vill alltså ha en mer övergripande lärarutbildning, där stadiegränserna inte spelar så stor roll. Det gäller både grundutbildning och vidareutbildning av lärare. Läget är att LUT 74:s betänkande ligger i regeringskansliet för beredning. Utskottet har velat ge regeringen chansen att lägga fram förslag med anledning av det betänkandet. Vi accepterar att regeringen skall få den möjligheten innan riksdagen gör några ställningstaganden. Därför har vi godtagit att riksdagen inte nu fattar några beslut med anledning av vår motion. Men vi vidhåller naturligtvis vårt principiella synsätt på det här området och förbehåller oss rätten att återkomma om det inte kommer några förslag från regeringen som tillgodoser våra önskemål. Det finns också ett par reservationer fogade till detta betänkande. Lars Gustafsson har ganska väl redovisat hur utskottsmajoriteten ser på dessa frågor. Jag skulle bara vilja göra den reflexionen när jag läser vpk:s reservation att det som vanligt inte finns någon botten i vpk:s kassakista. Vpk behöver aldrig bekymra sig över hur man skall klara resursfrågorna. Så kan givetvis ett parti som vpk handla, som mänskligt att döma aldrig kommer i regeringsställning. Då riskerar man inte att råka ut för det som socialdemokraterna i dessa dagar upplever, nämligen hur den ena heliga kon efter den andra måste slaktas så att blodet flyter. Därför kan man ställa sådana yrkanden som vpk gör i sin reservation. Den moderata reservationen är exempel på just hur man plockar ut en fråga och vill försöka pressa in den i utbildningen utan att se till helheten. Det är naturligtvis ett orimligt tillvägagångssätt. Det är också på något sätt betecknande att moderaterna, av det som står i läroplanen om att man i grundskolan skall behandla fredsoch försvarsfrågor, drar slutsatsen att vi behöver en förbättrad utbildning när det gäller försvarsoch säkerhetspolitik. Fredsfrågorna däremot har de helt och hållet glömt bort i sina yrkanden. Rune Rydén har visserligen nämnt fredsfrågorna några gånger i sina anföranden här, men i reservationen yrkar man bara på en fördjupad utbildning när det gäller försvarsoch säkerhetspolitik. Det där illustrerar kanske vilket dilemma man kommer i när man försöker pressain sina hjärtefrågor i utbildningsverksamheten utan att se till helheten. Jag tror inte att vi kan hantera frågan på det sättet. Därför, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på båda reservationerna.
Fru talman! Vi får återkomma till den ekonomiska debatten. Jag vill bara uppmana Pär Granstedt att läsa våra ekonomisk-politiska motioner. Där kommer han att finna att det visst finns en botten i kassakistan. Vad det hela är fråga om är vilka prioriteringar som görs, hur man fördelar bördorna och var man lägger pengarna. Vi har totalfinansierat våra förslag. Men vi anser att barnen är så viktiga — barnen är allas vår framtid — att det krävs att man satsar på barnomsorgen och utbildningen av förskolepersonal. Medge, Pär Granstedt, att det är litet egendomligt att just de som skall ha hand om de mindre barnen skall nedprioriteras på det sätt som i dag sker inom utbildningsväsendet. De skall under en mycket kort period klämma in oerhört många frågor i sin utbildning, något som är helt orimligt om man jämför med hur det ser ut när det gäller lärarna för de äldre barnen.
Fru talman! Vad beträffar det som Eva Hjelmström sist tog upp är det naturligtvis, som flera talare här har betygat, i och för sig önskvärt med en längre utbildning på det aktuella området. Men att jämföra den här utbildningen med lärarutbildningen är kanske ändå litet missvisande, eftersom det i lärarutbildningen också ingår ett ganska stort inslag av inhämtande av teoretiska kunskaper, som lärarna skall vidarebefordra till sina elever. Det inslaget finns inte på samma sätt i förskollärarutbildningen eller i fritidspedagogutbildningen. Därför tycker jag att den jämförelsen haltar något. När det sedan gäller frågan om det finns en botten i vpk:s kassakista eller inte är det i och för sig sant att man kan formulera motioner på ett sådant sätt att det kan verka som om man hade en totalfinansiering av sina yrkanden, när de aldrig behöver testas mot verkligheten. Då socialdemokraterna var i opposition hävdade också de att de hade finansierat alla sina yrkanden och förslag, men när de sedan kom i regeringsställning och skulle testa sin finansiering mot den krassa verkligheten höll finansieringen inte alls, och de tvingas springa ifrån det ena efter det andra av sina krav. Om vpk mot all förmodan — det vill jag understryka med tjocka streck — skulle komma i regeringsställning, skulle det partiet säkerligen tvingas genomgå samma bittra upplevelse.
Fru talman! Det är litet tröttsamt att höra talet om att vi inte skulle ha täckning för våra krav. Jag upprepar vad jag tidigare sade: Läs våra motioner! Vi har precis lika god täckning som centerpartiet och de övriga Nr 43 täckning. Det gäller även fördelningspolitiskt. 8 december 1982 Vidare hänvisar Pär Granstedt till att det inte på samma sätt krävs teoretiska kunskaper inom förskollärarutbildningen. Jag tycker att det är att Grundläggande underskatta det arbete som förskollärarpersonalen tvingas utföra. Visst högskoleutbildning krävs det teoretiska kunskaper också för dem. Visst krävs det att de mindre mm.m. barnen får lärare med en heltäckande utbildning. Också Pär Granstedt medger ju faktiskt att vi har rätt i vårt krav att det skulle behövas en bättre utbildning. Och på den punkten står vi, som sagt, inte ensamma, eftersom även socialstyrelsen står bakom detta krav.
Fru talman! Eva Hjelmström uppmanar mig att läsa vpk:s motioner. Det är precis vad jag har gjort, och det är det som är grunden för mitt uttalande att vpk inte för någon ansvarsfull ekonomisk politik och inte tar hänsyn till den krassa ekonomiska verkligheten. Eva Hjelmström säger vidare att det skulle vara en nedvärdering av förskollärarnas arbete när jag säger att det för dem inte krävs samma typ av teoretiska kunskaper som i annan lärarutbildning. Det uttalandet förefaller mig bottna i en enorm övervärdering från Eva Hjelmströms sida av teoretiska kunskaper. Jag tycker inte att man skall värdera människors arbetsinsatser med utgångspunkt i vilken volym av teoretiska kunskaper de arbetar med. Andra färdigheter — och olika typer av arbetsinsatser — är precis lika värdefulla. Tendenser att försöka använda utbildningens längd som ett slags sätt att gradera människor, något som jag tycker mig skymta bakom Eva Hjelmströms sätt att resonera, upplever jag som djupt ojämlika. Sådant visar på en bristande känsla för solidaritet med människor som arbetar i yrken som kräver kortare utbildning.

Fru talman! ”Hur skall lärare kunna undervisa i något som inte ingår i deras utbildning? I de flesta fall anses det omöjligt. Ämnen som språk, matematik eller orienteringsämnen fordrar att läraren har ingående kunskaper inom dessa områden för att kunna vidarebefordra dem. När det däremot handlar om könsrolls-/jämställdhetsfrågor förutsätter man att lärare skall kunna undervisa i stort sett utan utbildning. Det är knappast någon överdrift att påstå att de här frågorna hör till de svårare, eftersom de berör djupt rotade attityder och värderingar både hos lärare och elever. Reaktioner som förlöjligande eller aggressivitet är inte ovanliga. Det krävs alltså goda kunskaper och en mogen medvetenhet.” Så började jag en motion om jämställdhetsfrågor i skolundervisningen som jag lämnade in i januari. Den behandlas i detta betänkande. I motionen ville jag att riksdagen som sin mening skulle uttala att i all utbildning av lärare för grundoch gymnasieskolan skall avsättas undervisningstimmar för könsrolls-/jämställdhetsfrågor. Det anser inte utbildningsutskottet utan föreslår att riksdagen avslår motionen. Det finns många sätt att avstyrka motioner, men jag tycker inte att motiveringen i det här fallet hör till de mer övertygande. Utskottet hänvisar till en allmänt formulerad mening i UHÄ:s utbildningsplan. Där föreskrivs att de olikheter i mäns och kvinnors situation och villkor i och utanför skolan som påverkar studieoch yrkesvalet och de olika rollerna i familj, arbete och samhällsliv skall uppmärksammas särskilt i utbildningen. Det är f.ö. intressant att notera att den meningen kommer efter en uppräkning av andra grupper, vilkas situation eleverna också bör göras särskilt uppmärksamma på, nämligen de med olika etnisk, språklig, kulturell och religiös bakgrund. Utskottet säger också att jämställdhetsfrågor kan tas upp i kursplanerna för de kurser som ingår i linje. Det åligger linjenämnderna att svara för innehållet i kursplanerna. Därmed anser utskottet att allt är välbeställt. Eftersom det inte är de välformulerade skrivningarna som jag vänder mig mot i min motion utan fastmer ifrågasätter den praktiska tillämpningen av, har jag låtit undersöka i vilken utsträckning könsrolls-/jämställdhetsfrågorna kommer in i utbildningen av lärare. Pär Granstedt undrade i sitt tidigare inlägg om vi motionärer hade försökt fördjupa oss i de frågor som vi tar upp i våra motioner. Det har jag alltså försökt göra. Jag skall här inte ingående redogöra för de inkomna svaren utan gör bara några allmänna reflexioner och citat. Av samtliga 18 lärarhögskolor som har tillfrågats har 16 svarat. Det är således en mycket bra svarsfrekvens. Flertalet lärarhögskolor har funnit det svårt att ange timantal och antal lärare som undervisar i könsrolls-/jämställdhetsfrågor.

Jag tror att vi kommer sanningen närmast om vi utgår från att det vid de flesta lärarutbildningslinjer beror på lärarnas intresseinriktning om könsrolls-/jämställdhetsfrågor kommer med. Där det finns orädda eldsjälar kan de nog komma med i utbildningen. Men hur många eldsjälar finns det? Könsrolls-/jämställdhetsfrågorna har ingått i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan under mycket lång tid. Det har rått enighet om vikten av att ungdomar får undervisning inom detta område, något som gång på gång har bekräftats här i riksdagen. För skolans jämställdhetsarbete ger lärarhögskolorna förutsättningar genom att utbilda lärarna och genom att sörja för exempelvis handledarutbildning. Högskolan har därför ett mycket stort ansvar för den syn på jämställdhet som läraren kommer att föra vidare i ungdomsoch gymnasieskolan samt för de metoder som de kommer att använda i undervisningen. Det gäller också de normer och värderingar som Nr 43 inte direkt utsagt finns i skolsituationen eller hos institutioner som styr Onsdagen den denna. 8 december 1982 Om vi vill få in könsrolls-/jämställdhetsfrågorna i skolvärlden på ett mer påtagligt sätt, som kan ge resultat, då måste vi förändra grundutbildningen Grundläggande för lärare. högskoleutbildning Fru talman!

Fru talman! När man en tid haft möjlighet att följa olika ärenden här i kammaren, kan man se ledamöternas engagemang i skilda frågor. Frågan om jämställdhet återkommer rätt ofta i olika sammanhang. Inom skolans värld har den också uppmärksammats på ett positivt sätt. Som Gunilla André åberopade anges i utbildningsplan för varje allmän utbildningslinje, som fastställts centralt, bl.a. syftet med linjen och det huvudsakliga innehållet i den. Det vill jag upprepa. Tutbildningsplanerna för samtliga allmänna utbildningslinjer inom sektorn för utbildning för undervisningsyrken ingår en föreskrift, nämligen att människans situation och livsvillkor skall uppmärksammas i utbildningen samt att de olikheter i mäns och kvinnors situation och villkor i och utanför skolan som påverkar studieoch yrkesvalet och de olika rollerna i familj, arbete och samhällsliv särskilt skall uppmärksammas. Som vi har skrivit i utskottsbetänkandet kan jämställdhetsfrågor också tas upp i kursplaner för de kurser som ingår i linje. Det åligger således linjenämnderna att svara för innehållet i kursplanerna. Jag vill också åberopa vad Pär Granstedt sade, nämligen att riksdagen inte har möjlighet att fördjupa sig i alla olika detaljer men att den rent allmänt kan uttala sig om olika frågor. Fru talman! Med hänvisning till vad utskottet i sitt betänkande 6 har uttalat yrkar jag bifall till dess hemställan.
Fru talman! Som jag sade i mitt inlägg riktar jag inte någon kritik mot vad UHÄ så fint har framfört i sin skrift. Men det är hur arbetet i praktiken fungerar ute på skolorna som jag har haft anledning att ifrågasätta. Genom forskningen på senare tid vet vi att det långt ifrån råder jämställdhet inom skolan. Man kan exempelvis peka på att pojkar får mycket mer av lärarnas undervisningstid. I utbildningsutskottets betänkande hänvisas bl.a. till ett handlingsprogram för jämställdhet som UHÄ gav ut 1977. Det kan finnas skäl att erinra litet om detta handlingsprogram. I detsamma sägs att UHÄ i samarbete med skolöverstyrelsen skall ge ut en handbok i könsrollsfrågor för bl.a. grundutbildningen av lärare och annan högskoleutbildning. ”Handboken bör i första hand behandla läget inom de olika vetenskaper som kan bidra till en förståelse av könsrollernas uppkomst och förstärkande. Det är därvid viktigt att såväl manssom kvinnorollen belyses 37 Detta är väldigt bra, och jag instämmer helt. Men beslutet om detta nödvändiga läromedel fattades för fem år sedan. Ännu har ingenting hänt, och det tycker jag är mycket beklagligt.
Fru talman! Jag skulle bara såsom en påminnelse vilja upplysa om vad statsrådet Anita Gradin anförde här under den allmänpolitiska debatten den 28 oktober beträffande jämställdhetsarbetet. Hon talade om vad hon framdeles skulle komma att göra just för jämställdhetsfrågorna och berörde även forskningen. Anita Gradin sade då att frågorna om arbete, arbetstid, utbildning och yrkesval samt delat ansvar för barn och boendemiljö är väldigt viktiga frågor som kommer att tas upp i detta arbete.
Fru talman! Iris Mårtensson nämnde forskningen. I våras fattade riksdagen beslut om att forskningen om jämställdhet skall vara ett prioriterat område. Jag förutsätter då givetvis att det kommer att bli på det sättet och att vi därmed kanske kan få en större kunskap om det området. Det hindrar dock inte att vi också måste arbeta för att de planer som är fastlagda verkligen följs ute på skolorna.

Fru talman! Till förra riksmötet motionerade vi från vänsterpartiet kommunisterna om att man skall skapa rättigheter för den enskilde att ta tjänstledigt från sitt arbete för tidsbestämt uppdrag inom folkrörelse eller politiskt parti. Det kan gälla anställning som ombudsman eller sekreterare eller ett arvodesuppdrag inom en folkrörelse för att genomföra en viss kampanj. Som exempel kan nämnas en ombudsman eller ordförande i ett partidistrikt som under en valperiod kan behöva arbeta heltid och kampanjledare för en aktion i alkoholfrågor. Exemplen kan göras många på sådana här viktiga tjänster inom folkrörelserna, men ändå gäller det en relativt liten grupp människor. Som vi skriver i motionen måste man tänka sig för två gånger innan man accepterar en funktionärstjänst t.ex. inom politiken. De politiska konjunkturerna skiftar tid efter annan, och det är inte säkert att det gynnar vare sig personen i fråga eller saken som man kämpar för att vederbörande tvingas klamra sig fast vid en tjänst i t.ex. ett politiskt parti — tvärtom. Som regel måste man välja, antingen en framtid inom en rörelse eller också det vanliga jobbet, som man förhoppningsvis har haft dessförinnan. Nu när arbetslösheten är stor är frågan än mer aktuell, eftersom man har en mycket liten chans att få komma tillbaka till sitt gamla jobb om man säger upp sig för en annan anställning. Vår motion avstyrktes vid utskottsbehandlingen med motivet att detta i första hand är en förhandlingsfråga. Jag kan naturligtvis inte utesluta den tanken att det skulle kunna gå att komma fram förhandlingsvägen. Men det är litet av att önska i det blå, när man vet vilken enorm kampanj som t.ex. SAF har bedrivit mot alla de former av ledigheter som redan i dag finns. Dessutom har SAF glidit över till att spela rollen av ett slags överparti. SAF har starka politiska ambitioner, och förhandlarna är säkert inte pigga på att skriva avtal som ger motståndaren i klasskampen en möjlighet att engagera folk. Därför tycker jag att utskottets skrivning är något överoptimistisk. Det finns redan oerhörda resurser för att anställa kampanjledare som skall driva valrörelser eller sköta lobbyverksamhet som främjar ökad kapitalistisk utsugning. Däremot finns det dåligt med resurser för att anställa en person under en valrörelse eller en period då viktiga politiska frågor skall hanteras. Och det finns ingen möjlighet att ordna sådan tjänstledighet att personen i fråga kan komma tillbaka till sitt jobb. Om man ser till folkrörelserna och de politiska partiernas inre liv och deras relation till allmänheten, väljare och uppdragsgivare, skulle ett bifall till denna motion på sikt faktiskt gynna demokratin. Medlemmarna i en organisation skulle lättare kunna uttala sig om vem de verkligen vill ha på en sådan post, utan att behöva ta hänsyn till anställningstrygghet osv. Vet man att de personer som man har att välja mellan för ett uppdrag har möjlighet att gå tillbaka till sina vanliga jobb, kan man också välja den som man verkligen vill ha. Mycket av grunden för den kritik som i dag talar om ombudsmannavälde osv. skulle kunna undanröjas. Man skulle kunna befrämja en växling vid de inflytelserika och viktiga poster som det här är fråga om. Jag tror att alla här i kammaren är mycket väl medvetna om vad det handlar om. Lars-Ove Hagberg har lämnat en reservation till betänkandet, där han skriver: ”För arbetstagaren skulle öppnas möjligheter att för en begränsad tid pröva på politiskt eller organisatoriskt arbete för att sedan återgå till det ordinarie arbetet. Detta skulle underlätta växling vid t.ex. en funktionärstjänst och ge möjlighet för flera att under viss tid ha sådan anställning. För arbetsgivaren skulle den föreslagna ordningen innebära att arbetsplatsen tillförs nya erfarenheter och upplevelser som kan vara till nytta i arbetet.” I reservationen erinras också om vikten av att de anställda inom politiska partier och inom organisationer har en verklighetsanknytning, dvs. att de kan komma tillbaka till sina jobb, växla mellan ordinarie arbete och arbetet inom organisationen och inte sitta på livstid på en tjänst som ombudsman eller liknande. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som Lars-Ove Hagberg har fogat till betänkandet.
Fru talman! Utskottets svar på motionen innehåller det som behöver sägas som motiv för avslag på reservationen, nämligen att det rimliga är att frågan löses avtalsvägen. Redan i dag är det faktiskt på det sättet att det inte är ovanligt med anställningar av den art som behandlas i motionen och detta trots att det inte finns vare sig avtal eller lagstiftning. Men utskottets uppfattning är den att om detta skall regleras, så är avtal det naturliga. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Sådana här anställningar förekommer säkert, men då beror det på att arbetsgivaren har en välvillig inställning i frågan. Jag har sysslat med detta slags anställningsförfaranden inom vårt parti, och jag vet att även andra har bekymmer att ordna tjänstledighet från det ordinarie jobbet. Det är svårt att få loss folk för t.ex. en valperiod. De får inte ledigt helt enkelt. Visst kan det tänkas att frågan kommer att lösas avtalsvägen. Men Lars Ulander måste ju också veta att SAF bedriver en våldsam kampanj mot de olika former av ledighet som redan finns, och jag bedömer det som mycket svårt att nå fram avtalsvägen. Nu är ju utskottets avslagsyrkande inte så hårt skrivet. Jag tycker att man bakom skrivningarna kan skönja förståelse för att frågan är ganska viktig. Även om det blir avslag här i dag, är jag säker på att den praktiska lösningen av frågan kommer att mogna fram så småningom.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottet har i sitt betänkande 10 behandlat två motioner med samma syfte, nämligen Ann-Cathrine Haglunds och Birgitta Rydles motion 667 om att vårdarbete i hemmet bör utgöra merit vid intagning till utbildning och vid anställning samt min och Inger Lindquists motion 1960 om att vård av barn i hemmet skall utgöra merit vid anställning och befordran. Utskottet har behandlat motionerna välvilligt. Med anledning av motion 667 sägs att vid tillträde till högskolan gäller högskoleförordningen, som innebär att vårdarbete i hemmet skall ge poäng för arbetslivserfarenhet, och man hänvisar beträffande önskemålet om vårdarbete som merit vid anställing till att denna fråga bör lösas genom avtal. När det gäller motion 1960 hänvisar utskottet till jämställdhetskommitténs förslag i betänkandet Förvärvsarbete och föräldraskap med samma inriktning som motionen. Detta betänkande bereds nu i regeringskansliet. Med tanke på utskottets skrivning borde jag kunna vara nöjd. Jag skulle ändå, fru talman, något vilja utveckla tankarna bakom motionerna, särskilt som statsrådet Gradin nyligen uttalat sig i pressen om vårdarbete i hemmet på ett sätt som andas en negativ attityd till vad som inte skulle kunna rubriceras som ”samhällsomsorg”. Jämställdhetsarbetet har hittills i hög grad inriktats på att skapa bättre rättvisa för kvinnorna på arbetsmarknaden. Och det är viktigt. Kvinnor är numera i stor utsträckning försörjare, även ensamförsörjare. Kvinnor vill ha förvärvsarbete — av många skäl. Hushållsarbetet har förenklats. Kvinnor är ofta undersysselsatta i hemmen. Kvinnor vill vara ekonomiskt oberoende i förhållande till mannen. Levnadsomkostnaderna har stigit. Familjen behöver två inkomster. Kvinnorna har blivit medvetna om att äktenskapet kan vara otryggt som försörjningskälla. Kvinnor upplever isolering i moderna bostadsområden. Ja, kvinnor vill ha förvärvsarbete, men önskar också uppleva barnen som små — med andra ord vill de ha både hem, barn och förvärvsarbete. Jämställdhet är alltså inte bara en fråga om arbete och lön, inte bara en fråga om löntagarjämlikhet. Det är också, som framgick av min uppräkning nyss, en fråga om att få perspektiv på tillvaron, få gemenskap på en arbetsplats, få möjlighet att påverka samhällsutvecklingen — och inte minst att få bli uppskattad för en arbetsinsats. Men jämställdhet gäller inte bara kvinnans rättigheter. Den gäller också mannens rätt att få lära känna alla de verksamhetsområden, arbetsområden, som av tradition i generationer behärskats av kvinnor. Och det gäller inte minst barnens rätt till båda sina föräldrar, att få träffa och umgås med sina, helst inte alltför slitna och trötta föräldrar. Det är då väldigt viktigt att jämställdhetsarbetet inte får slagsida mot manssamhället, att jämställdhetsarbetet inte kommer att innebära ett förnekande av det värde som kvinnor stått för i generationer när det gäller arbetsfördelningen mellan män och kvinnor. Kvinnokulturen, arvet från våra mödrar och mormödrar är värt att slå vakt om och värna, därför att det ligger ett stort positivt, mänskligt värde i den. Kvinnoarbetet har tyvärr alltmer blivit osynliggjort och undervärderat. I det gamla bondesamhället var kvinnans arbete och kunnighet i hushållet av stor ekonomisk betydelse för familjens standard. Vad som hänt under senare år är att de traditionella kvinnojobben inom hemmet flyttats ut på arbetsmarknaden, förenklats och nedvärderats. Fortfarande väljer emellertid flickor i stor utsträckning mellan ett fåtal traditionella yrken, trots ansträngningar från bl.a. skolans sida. Det finns en risk för att denna tendens i förening med nedvärderingen av de traditionellt kvinnliga arbetsuppgifterna konserverar arbetsmarknaden i en låglönearbetsmarknad för kvinnor, och en avancemangsarbetsmarknad med högre löner för män. För kvinnans rätt och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden efter en tid av vårdarbete i hemmet, som hon har valt för sin skull och för vårdtagarens skull, är det viktigt att vårdarbetet återfår sitt värde, dvs. får ett värde som innebär en merit som utgångspunkt för att komma in på arbetsmarknaden och återges status och respekt. Också för att det skall vara mer naturligt och intressant även för en man att välja vårdarbete i hemmet en tid är detta viktigt, så att också män får känna rikedomen i att behövas i hemmet för ett barn, en äldre eller en handikappad. Det är inte rimligt att det skall vara så mycket högre värderat och respektabelt att vårda barn och äldre i en institution än i det egna hemmet. Vi vet ju också av omfattande undersökningar att de äldre vill vara kvar i hemmiljö så länge som möjligt, och vi har politiskt från alla partier sagt oss vara positiva till detta och till att vilja medverka till att göra det möjligt. Men då är det viktigt att på allt sätt erkänna värdet av även det oavlönade arbetet i hemmet och visa respekt för detta, även i praktisk handling. Vårdarbete i hemmet är en merit och måste erkännas som en merit. Fru talman! Med hänvisning till utskottets välvilliga bedömning av motionerna har jag inget yrkande.

Fru talman! Det kan ju tyckas onödigt att gå upp och diskutera med Görel Bohlin när det är ett enigt utskottsbetänkande, men det kan kanske finnas anledning att också framhålla orsakerna till att utskottet är så pass enigt i sin bedömning. I det här betänkandet behandlas sex motioner som alla handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet m.m. Ett enigt utskott avstyrker motionsyrkandena om en utvärdering av jämställdhetslagen samt om ändringar i lagen. Anledningen härtill är att lagen trädde i kraft så sent som den 1 juli 1980 och att erfarenheterna av den därför är begränsade. Utskottet avstyrker också en motion angående undanröjande av kvarstående hinder för en ökad chefsrekrytering av kvinnor inom företagen. Jämställdhetsombudsmannen, JämO, kan redan i dag med stöd av lagen vidta den typ av åtgärder som har begärts. Jämställdhetslagen har alltså varit i kraft under förhållandevis kort tid. Hitintills har jämställdhetsombudsmannen väckt talan vid arbetsdomstolen om könsdiskriminering i 14 fall. Ytterligare fall har stämts in av de fackliga organisationerna. I några fall har talan återkallats efter förlikning. Dom har avkunnats i fem fall. Erfarenheterna av lagen är alltså begränsade, och det är därför, enligt utskottet, för tidigt att ha en mening om jämställdhetslagens effekter. Utskottet avstyrker därför motionskravet om en utvärdering av jämställdhetslagen. Det kan finnas anledning att ta upp den här biten, eftersom det sedan utskottet justerade sitt betänkande har skett en omorganisation på departementet beträffande jämställdhetsfrågorna som innebär att jämställdhetskommittén kommer att avvecklas från den 1 januari. Jämställdhetsrådet utvidgas till att omfatta inte bara representanter för kvinnoorganisationer, utan även representanter för politiska partier, folkrörelser och arbetsmarknadens parter skall ingå i rådet. Ordförande blir statsrådet Anita Gradin. Flertalet anställda i kommitténs sekretariat kommer att få uppgifter i den nya enheten i departementet. Även jämställdhetsombudsmannens kansli kommer att förstärkas. Man kommer också att till departementet knyta en särskild delegation för jämställdhetsforskning, JÄFO. I den skall både forskare och politiker ingå. Kvinnoforskning och jämställdhetsforskning är eftersatta områden, och tanken är att sådan forskning skall stimuleras genom att man tillsätter en särskild delegation. Jämställdhetsforskningen kan hjälpa oss att finna förklaringar till varför det finns så stora skillnader mellan kvinnors och mäns liv. Bristen på jämställdhet i forskarsamhället skall också uppmärksammas. Att jag tar upp detta beror på att Görel Bohlin trycker så hårt bara på vissa delar när det gäller jämställdhetens område. Det finns här många och väsentliga frågeställningar, och jag kan till stor del instämma i vissa synpunkter som Görel Bohlin anförde i sitt inlägg. Jag betraktar det som en förstärkning att man nu återför jämställdhetsfrågorna till den politiska ledningen, till departementet, och därmed låter dem få en betydligt högre status än vad de tidigare har haft. Jag tror att både Görel Bohlin och jag kan vara ense om att det är en tillgång på jämställdhetsområdet. Syftet med jämställdhetsarbetet är att nå ett samhälle där kvinnor och män lever under likvärdiga villkor. Ett sådant samhälle är också ett bättre samhälle för barnen. Man kan beklaga att jämställdhetsfrågorna har blivit liktydiga med kvinnofrågor. Men det är också lätt att förstå att det är främst kvinnorna som protesterar mot bristen på jämställdhet. Fortfarande är kvinnorna mest diskriminerade. De har en snävare arbetsmarknad än männen, lägre löner och en lösare förankring på arbetsmarknaden. De dubbelarbetar och återfinns sällan med arbetsuppgifter som ger stort inflytande i samhället. Men det är också viktigt — på den punkten är jag överens med Görel Bohlin —att i det moderna samhället är även männen diskriminerade.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 Även om utskottet nu är enigt finns det alltså anledning att intensifiera arbetet på jämställdhetens område. Och det tycker jag också att man gör genom den omorganisation på arbetsmarknadsdepartementet som jag nyss har redogjort för.
Fru talman! Jag vill passa på att skicka med de här synpunkterna beträffande värdet av hemarbete till den nya jämställdhetsorganisationen. Utan tvivel finns det en negativ och — skulle jag vilja påstå — ganska insiktslös attityd till det värdefulla hemarbetet, vårdarbetet i hemmet. Det är en förolämpning inte bara mot dem som utför detta viktiga, oavlönade arbete i hemmet utan faktiskt också mot alla dem som har motsvarande arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. Dessa synpunkter kom fram för inte så länge sedan när jämställdhetskommittén hade besök från kvinnliga forskare i samband med att utbildningsutskottet arbetade fram det stora utbildningsbetänkandet i våras, då gränsen för forskningsstipendier diskuterades. Utan tvivel medför vårdarbete i hemmet — som så många ändå åtar sig — en livslång och eftersläpande effekt beträffande både inkomst och avancemangsmöjligheter. Hon — eller ibland han — förlorar både ekonomiskt och tidsmässigt på en arbetsinsats som verkligen är samhällsnyttig. Inte heller den s.k. samhällsomsorgen, som statsrådet Gradin talade om, den institutionella eller övriga samhällsomsorgen, skulle fungera om inte den frivilliga vården i hemmet fanns som resurs. Jag vill, fru talman, hoppas att det blir en mer positiv inställning i fortsättningen till värdet av ett vårdarbete i hemmet.
Fru talman! Jag vill bara påtala för Görel Bohlin det faktum — det nämnde hon också själv — att det betänkande som jämställdhetskommittén nyligen har gett ut, Förvärvsarbete och föräldraskap, f. n. håller på att remissbehandlas och beredas i regeringskansliet. I det betänkandet finns de viktiga bitar som Görel Bohlin tar upp.
Fru talman! Det är inte riktigt rätt. Det finns ett förslag i det betänkandet, att arbete med att vårda barn i tre år skall räknas som merit. Men dessa båda motioner går längre i sina krav. Man vill att vårdarbete i hemmet över huvud taget skall räknas som en merit. Jag skulle vilja passa på skicka en liten varning till jämställdhetsdelegationen, och den gäller jämställdhetsarbetets inriktning. Det är ju faktiskt så att flickorna fortfarande utbildningsmässigt väljer en traditionell yrkesinriktning. Man kan fråga sig hur deras framtid kommer att te sig, för pojkarna kan tränga ut flickorna också från de traditionellt kvinnliga arbetsområdena, eftersom man strävar efter en jämnare könsfördelning inom samtliga yrken. Flickorna, som alltså väljer en traditionell utbildning, får allt svårare att komma in på manligt dominerade arbetsområden. De har således fel sorts utbildning, och om de är hemarbetande under några år har de dessutom ingen chans att få räkna dessa år som merit för att komma in på arbetsmarknaden. Risken finns — och jag är angelägen om att man uppmärksammar den — att kvinnorna får större svårigheter än f.n. att komma in på arbetsmarknaden på grund av fel utbildning, på grund av tidsförlust genom hemarbetet och på grund av att denna tidsförlust inte ger merit för inträde på arbetsmarknaden.